Fru talman! Carl-Oskar Bohlin har frågat mig om jag står bakom de nu meddelade föreskrifterna från Boverket. Boverket har fattat beslut om att skärpta krav för fastbränsleeldade pannor och rumsvärmare ska gälla från och med den 1 juli 2018. De skärpta reglerna har sin bakgrund i EU:s ekodesigndirektiv, som innehåller krav på fastbränsleeldade pannor och rumsvärmare. Dessa krav ska vara i kraft senast år 2020 respektive 2022. Orsaken till kraven i direktivet är att all vedeldning ger upphov till vissa utsläpp av miljö och hälsovådliga luftföroreningar. Vid förbränning uppstår partiklar, kväveoxider och polycykliska aromatiska kolväten. Dessa orsakar problem i luftvägarna och hjärt-kärlsystemet och kan ge upphov till cancer. Särskilt känsliga är barn och personer med astma eller allergi. Arbetet med att ta fram kraven i ekodesigndirektivet har pågått under många år, och olika förslag har presenterats och utvärderats. Det finns nu en ekodesignförordning med lagkrav som ska gälla från och med den 1 januari 2020. Eftersom kraven har varit kända i flera år och flera länder, till exempel Norge, Danmark och Tyskland, har gått före och tidigarelagt sina skärpningar av kraven har det lett till att det i dag finns ett stort utbud av produkter på marknaden som uppfyller de nya kraven. De nya kaminerna har bättre verkningsgrad, är effektivare och kräver mindre ved. En modern kamin som uppfyller EU:s ekodesignkrav släpper ut upp till 80-90 procent mindre skadliga ämnen än äldre kaminer. Boverkets krav gäller när någon nyinstallerar en kamin eller vedspis. Kakelugnar och öppna spisar är helt undantagna. Befintliga kaminer berörs inte heller av regleringen. När man installerar en kamin i en befintlig byggnad ska Boverkets ändringsregler tillämpas, och då bedöms kravnivån med hänsyn tagen till byggnadens förutsättningar. Eftersom livslängden för vedpannor och rumsvärmare är lång och utbytestakten är låg är det viktigt att den utrustning som nu installeras har så låga utsläpp som möjligt. Att ha möjlighet att elda med ved i kaminer och spisar är ofta en viktig trygghet, särskilt på landsbygden. Om man eldar rätt kan det också fungera som ett komplement till andra uppvärmningssystem. Det handlar alltså inte om något förbud mot vedspisar utan om att nya kaminer och vedspisar ska vara så effektiva och miljövänliga som möjligt. Slutligen vill jag informera om att Boverkets skärpning av kraven på nyinstallerade vedeldade pannor och rumsvärmare ligger helt i linje med Miljömålsberedningens förslag att minska utsläppen från vedeldning, för vilket det finns en bred politisk överenskommelse som samtliga partier i beredningen står bakom, alltså även allianspartierna.

Fru talman! Detta är för mig ett typexempel på vad som händer när regering och myndigheter vänder blicken från verkliga samhällsproblem och börjar hitta på egna. Boverkets korståg mot vedspisar, kaminer och kakelugnar är ett typexempel på detta. Det gör mig beklämd att såväl Boverket som bostadsministern glider på sanningen kring vad detta de facto kommer att innebära. Bostadsministern säger i sitt svar att befintliga kaminer inte påverkas. Detta är egentligen bara en halv sanning. Det stämmer att befintliga kaminer som i dag sitter installerade i ett hus inte påverkas, så länge de är installerade. Samtidigt skriver Boverket att en relativt omfattande handel med begagnade kaminer pågår. Den handeln omöjliggörs. Att då säga att befintliga kaminer inte påverkas är en direkt lögn. Helt plötsligt slår man undan benen på dem som vill begagna det viktiga kulturarvet i form av äldre kaminer och vedspisar. I undersökningar som har gjorts i bland annat Norge konstateras att flertalet äldre modeller av till exempel gjutjärnskaminer och vedspisar har näst intill lika bra förbränningsvärden som CE-godkända, nytillverkade vedspisar, om man hanterar dem korrekt. Denna reglering är ett sätt att tränga undan de befintliga kaminerna för att gynna nyförsäljning av vedspisar, som kan kosta 30 000-40 000 kronor. Detta är en ytterst oklok politik. Bostadsministern levererar ännu en halv sanning när han säger att det ska gå att installera en gammal spis i ett befintligt hus. Detta stämmer inte heller.

Boverket far alltså med osanning när man säger att återinstallation kommer att möjliggöras. Man säger själv att det ska betraktas som nyinstallation, och då är vi i det nya regelverk som börjar gälla den 1 juli. Detta är oansvarigt av en regering som å andra sidan säger att vi behöver öka civilsamhällets krisberedskap och stärka robustheten vid kriser. Samtidigt ser man bara på när en myndighet tar fram ett sådant här regelverk, som de facto kommer att göra det svårt eller omöjligt att installera gamla spisar i hus som i dag redan har en murstock som inte används. Jag tycker att vi i denna församling ska uppmuntra snarare än förhindra detta, och jag hoppas att bostadsministern är beredd att ändra sig i den här frågan.

Fru talman! I december kom Försvarsberedningen med sitt uttalande om att vi inte längre kan vara säkra på att kunna undgå krig - jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen. Det var en väldigt allvarlig rapport. Jag beställde då en rapport från riksdagens utredningstjänst, RUT; den är inte publicerad än. Jag frågade hur lagstiftningen ser ut i Norge, för jag hade hört att Norge har en lagstiftning som av beredskapsskäl kräver sekundära värmekällor. Det är också mycket riktigt ungefär vad som sägs i RUT-rapporten. En hel radda myndigheter i Norge framhåller hur viktigt det av beredskapsskäl är för norska hushåll att ha en sekundär värmekälla. Man ska kunna klara ett längre elavbrott och en kris eller krigssituation. Jag blev väldigt förvånad när jag i mellandagarna läste att en svensk myndighet startar en kampanj mot något som i Norge är en väsentlig del av civilberedskapen; först trodde jag nästan att det var ett skämt. När jag läste på började jag förstå att det verkligen är på det sättet. Min farmor i Överkalix, som eldar i sin vedspis, betraktas nu av en statlig myndighet som en miljöbov. Man hade i själva verket önskat att Boverket hade fått ett regeringsuppdrag av Miljöpartiet att se till att alla hushåll i Sverige skaffar en sekundär värmekälla såsom en vedspis. Vi borde också utreda hur flerbostadshus kan ha sekundära värmekällor, av beredskapsskäl. Det är naturligtvis djupt oroande när det blir ett längre strömavbrott, oavsett var det sker - i Hälsingland, Jämtland eller Norrbotten. Jag såg att det var köldrekord i Norrbotten, där jag också är uppvuxen. Jag tror säkert att Peter Eriksson flyger upp till Luleå ibland, tar bilen till Kalix och eldar i sin kamin. Blir det ett längre strömavbrott är det naturligtvis väsentligt att jag kan elda i en kamin, men detta löser inte matlagningsproblematiken. Den kan lösas med en vedspis, där jag kan laga min mat. Jag hade därför önskat att regeringen hade startat ett korståg mot de hushåll som inte har sekundära värmekällor, i stället för att ge en myndighet i uppdrag att starta ett korståg mot dem som faktiskt har en bättre situation vid kris eller krig än de som inte har en vedspis eller en kamin. Jag är glad att min kollega Carl-Oskar Bohlin har väckt denna fråga så att vi i riksdagen kan diskutera den allvarliga situation som det skulle innebära om färre hushåll hade sekundära värmekällor.

Fru talman! Jag bidrar med ytterligare bränsle till denna eldfängda debatt. Det är två saker som jag reagerar på. Den ena är det som de båda tidigare talarna har nämnt, nämligen beredskapsskäl. Men det finns ytterligare en sak som jag tycker borde bekymra även en miljöpartistisk minister. Vi talar ofta om att vi ska ha en småskalig energiförsörjning och lokal produktion på olika sätt i andra sammanhang. Det kan knappast bli mer småskaligt och miljövänligt än att elda med ved från sin egen skog. Detta saknar jag lite grann i denna diskussion. Jag skulle vilja höra från ministern att han faktiskt ser ett värde i att man tar vara på restprodukter. Det kan inte vara så att man ska samla in ris och avfall i skogen och bara köra till stora anläggningar, utan man måste också kunna använda det för att vara oberoende av energiförsörjning i övrigt, som man är på många gårdar ute på landet. Sedan är jag fullt medveten om att den här debatten innehåller en hel del överdrifter och missförstånd. Det kan kanske bero på att Boverket har varit ute och cyklat en hel del med sin information. Denna otydlighet skadar faktiskt. Nu finns det en bild i samhället av att politiken vill motarbeta vedspisar och vedkaminer. Det finns även en bild av att vi vill motarbeta kakelugnar och öppna spisar, även om det som sagt finns undantag där. Men allt detta beror ju på att både regeringen och myndigheten har varit fruktansvärt otydliga. Nu skulle jag vilja ha en väldigt tydlig signal från ministern om att det inte finns något politiskt intresse vare sig i dag eller i framtiden när det gäller att motarbeta eldning med ved i Sverige.

Fru talman! Tack, ministern, för en redogörelse för hur Boverket har jobbat! Vad jag saknar i detta är: Vad har ministern konkret gjort för att försöka rädda våra gamla spisar och kaminer i landet? Det måste ändå finnas ett värde i att det som är tillverkat kan återanvändas. Det handlar om genuint utarbetade saker - det är ofta väldigt snygga kaminer och spisar som finns. Det är klart att det finns ett värde i att vi kan återanvända dem och sätta in dem i andra hus i området när man river och bygger om. Det är klart att det finns ett återvinningsvärde och ett trygghetsvärde i detta. Vad har ministern gjort för att försöka rädda kvar spisar och kaminer? Rimlig nivå på utsläppen i all ära, men Sverige är ett av Europas största och mest glesbefolkade länder. Visst kan det inträffa problem om det blir en koncentration av vedeldning i städer, men läget är ett helt annat för dem som bor på landsbygden och i glesbygden. Nu håller vi på att plocka bort vedspisar och vedkaminer. Jag blir lite orolig för Miljöpartiets hela energipolitik, faktiskt. Man börjar med stora visioner om att lägga ned kärnkraften i Sverige. Sedan har man gett sig på den småskaliga vattenkraften. Den försöker man nu straffa ut fullständigt. Som det sista kommer nu slaget mot vedspisar och kaminer i Sverige. Om Miljöpartiet får fortsätta den linjen kommer det att bli väldigt kallt i Sverige med Miljöpartiet i regeringen.
Fru talman! Jag får börja med att tacka för engagemanget från Moderaterna. Det är första gången, tror jag, som jag ser en bred uppställning för förnybar energi från Moderaternas sida. Det är en positiv utvecklingstrend. Jag gillar också att vi får en diskussion om att ta vara på lokala resurser runt om i Sverige på gårdar och i byar. Men man måste också respektera att det finns en hälsofråga, särskilt i samhällen och städer: Om det är många som eldar, särskilt på ett ineffektivt och felaktigt sätt, blir det hälsoproblem. Själv bor jag dock långt ute på landsbygden. Det är knappast en hälsofråga när jag eller andra på landet eldar med ved. Därför håller jag med Jan Ericson och vill uppmana människor att se till att ha en möjlighet att elda med ved i stugan eller huset där man bor. Det är en trygghet. Jag har själv varit med om minus 47 grader i Veniksel i Norrbotten. Då är man glad om det finns en kakelugn, vedspis eller kamin som man kan elda i som man kan få huset varmt med eller komplettera uppvärmningen med. Antingen funkar det inte att hålla värmen med elsystemet, eller så blir det vid sådana tider vansinnigt dyrt att sköta uppvärmningen på ett sådant sätt. Jag är definitivt för att vi ska ha en trygg och säker möjlighet att elda med ved på landsbygden. Det är viktigt att det finns kvar. Därför har jag också sett till att stoppa förslaget om en skrotningspremie som Boverket kom med. Jag tycker inte att det var väl genomtänkt. Vi behöver vedeldning ur beredskapssynpunkt och för att det helt enkelt är bra att vi, när det blir kallt eller när strömmen går, har möjlighet att komplettera och elda med ved. Den som eldar ofta och inte bara behöver vedeldning i en krissituation skulle jag dock rekommendera att köpa en modern spis, för de är ofta mycket effektivare. Man kanske bara behöver hälften eller en tredjedel så mycket ved för att få samma värme och effektivitet som med de gamla vedspisar som jag har upplevt. De var ofta väldigt ineffektiva. Man måste stå där och mata dem med små pinnar praktiskt taget hela tiden för att hålla elden vid liv. Det finns alltså saker som kan bli bättre. Ekodesigndirektivet har, skulle jag säga, varit ett positivt steg i den meningen att det har bidragit till att vi har fått fler och effektivare vedpannor och vedspisar runt om i Europa. På samma sätt har man haft krav från EU på energieffektivare dammsugare eller andra attiraljer är det rimligt att vi också är lite smartare när vi eldar med ved. Ni ska veta att jag från min sida är helt för en sådan verksamhet. Men jag tycker inte att vi ska fara med osanningar. Till Carl-Oskar Bohlin vill jag säga: Det vore bra om du också håller dig till sanningen.

Fru talman! Bostadsministern får gärna precisera vilken del i min framställning som inte överensstämmer med sanningen. Jag citerade som sagt ur Boverkets rapport, där man konstaterar att när det handlar om installation i en befintlig byggnad hamnar man ofta på kravnivåerna för nyinstallation. Det är Boverket som säger detta. Jag välkomnar bostadsministerns uppgivna inställning till vedeldning. Jag har ingen anledning att tro att han inte är genuin med de personliga erfarenheter han har av kyla och vedeldning. Problemet här tycks vara att bostadsministern inte förefaller helt medveten om vilka direktiv som har getts från hans eget departement till Boverket. Boverket självt säger ju att man gör detta på grundval av de direktiv man har fått av Näringsdepartementet. Det var på grundval av de direktiven man tog fram förslaget om en skrotningspremie, som skulle ha kostat 5 miljarder att genomföra. Det är välkommet att bostadsministern backar från detta, men bäst hade det naturligtvis varit om vi hade sluppit det från första början. Men skrotningspremien är egentligen bara halva problemet. Det stora problemet återstår, nämligen de nya regler som träder i kraft den 1 juli. Det är väl ingen som ifrågasätter att man ska ha rimligt ställda krav när man bygger ett nytt hus, men slå inte sönder vårt kulturarv genom att förbjuda nyinstallation av gamla vedspisar! Det är ju detta som blir följden när det blir svårt eller omöjligt att sätta in dem i gamla hus som sedan tidigare har en murstock men där spisen eller kaminen har rivits ut under årens lopp och där människor nu arbetar för att restaurera och återställa byggnaden och stärka sin egen krisberedskap. Vill regeringen ta den här pucken? Vill man ge Boverket nya direktiv och se till att ändra den förordning som träder i kraft den 1 juli, så att undantaget blir större och det de facto blir ett undantag för återinstallation? Som Boverket har formulerat sig nu blir det i praktiken inte det. Möjligen skulle vissa enskilda K-märkta hus kunna undantas. Men i praktiken säger man: Vid installation i befintlig byggnad hamnar kravnivåerna på samma nivå som vid nyinstallation. Det betyder, Peter Eriksson, att det blir omöjligt att installera en gammal vedspis. Miljöpartiet brukar ofta slå sig för bröstet och prata om livscykelanalys, det vill säga att man ska titta på den totala miljökonsekvens som någonting har. Låt oss då fundera över vad miljöavtrycket är för en 200 år gammal spis. Det är en spis som har kunnat brukas i 200 år, sedan malmen bröts och sedan spisen göts. Jag menar att det är orimligt att dessa spisar nu ska gå till kassation, vilket är det som Boverket självt säger att man vill skapa incitament för. Visst, det är välkommet att bostadsministern backar på den punkten. Men se då till att också ändra regelverket! Som det ser ut just nu kommer det att leda till att gamla vedspisar förlorar sitt värde och tvingas till soptippen, och det är dåligt ur ett livscykelperspektiv.

Fru talman! Vad är samhällsproblemet här? Jo, samhällsproblemet är att ett stort antal hushåll saknar sekundära värmekällor. Ett stort antal hushåll i Sverige kommer inte att kunna värma sina bostäder om strömmen går. Ett stort antal hushåll kommer inte att kunna laga mat, för de har inte en vedspis. Det man önskar är naturligtvis att Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade skickat en tydlig signal till sin myndighet Boverket och sagt: Vi måste få fler hushåll att skaffa sekundära värmekällor. Det är detta som är samhällsproblemet. Det man undrar är: Vilka styrsignaler har gått från Miljöpartiet till dess statliga myndighet när man får för sig att starta ett korståg mot den viktiga beredskapsfunktion som vedspisar och sekundära värmekällor över huvud taget har? Jag såg en intervju med någon av myndighetens företrädare. Företrädaren sa ungefär så här: Ja, vi måste lyda Näringsdepartementet, så vi har gjort som de sa. Jag tycker att det är väldigt glädjande och klargörande att Peter Eriksson nu tydligt talar om hur viktigt det är med vedeldning och hur viktigt det är att hushållen kan klara sig även när det blir kallt. Jag har själv suttit hos mina släktingar i Överkalix när det var minus 38 grader och strömmen gick. Då var det fantastiskt bra att kunna elda och fantastiskt bra att kunna få värme och ännu bättre att kunna laga mat på vedspisen. Jag önskar att regeringen och Miljöpartiet startar ett korståg för sekundära värmekällor - av beredskapsskäl och med tanke på krissituationer och en eventuell krigssituation. Må Gud förbjuda att det händer, men om det händer ska hushållen kunna klara sig bättre.

Fru talman! Jag måste först säga att jag blev väldigt förvånad när Peter Eriksson raljerade över att moderater var här och diskuterade småskalig energiförsörjning. Med tanke på alla de debatter jag har hört mina kollegor föra här i kammaren när det gäller den småskaliga vattenkraften är detta knappast den första gång som ministern ser oss i denna roll. Jag vill anknyta lite till skrotningspengarna igen. Jag är väldigt nyfiken på vem som tog initiativ till Boverkets fullständigt hårresande förslag: att man ska använda 5 miljarder av skattebetalarnas pengar för att riva ut befintliga kaminer ur husen och skrota dem. Vem kan komma på en sådan idé? Menar ministern att det är Boverket självt som har hittat på detta, eller kommer det från departementet? Det måste vi bena ut. Vem har kommit med denna fullständigt groteska idé? Det skulle jag vilja ha svar på. Sedan vill jag anknyta lite grann till livscykelanalysen, som flera har varit inne på, och hållbarhet. Det är väldigt lätt som miljöpartist att prata om hållbarhet. Men när det gäller vedspisarna är ni helt ute och cyklar. Om man får en massa skogsavfall i sin egen skog, som till exempel jag har, är det inget problem om det går åt lite mer ved. Att köpa en ny kamin bara för att man ska få högre effektivitet är ganska ointressant när man eldar upp sitt eget skogsavfall. Den analysen går inte ihop. Då blir det mer så som Lars Beckman pekar på. Att skrota anläggningar är att gynna ett köp-och-slit-och-släng-samhälle i stället för att gynna hållbarhet, som Miljöpartiet brukar prata om i andra sammanhang. Jag får faktiskt inte riktigt ihop detta. Sedan kan jag förstå att det är jättebra om man ska köpa en helt ny kamin. Men, ministern, vad händer i framtiden? Kan ministern lova att det inte kommer ytterligare förslag om att motverka vedspisar och vedeldning?

Fru talman! Det är uppenbart att våra gamla spisar och kaminer ute i landsbygden har förlorat sitt värde i och med det beslut som regeringen föreslår. Det blir alltså skrot av detta med tanke på att man inte får återanvända det i ett annat hus. Man kan använda det under den tid som det fortfarande står kvar i huset. Men jag har fortfarande inte fått svar av ministern på frågan: Vad har ministern gjort konkret för att rädda våra spisar och kaminer? Jag tycker att det är bra att ministern ändå erkänner att det inte handlar om miljöskäl ute på landsbygden. Där har det egentligen ingenting med miljön att göra. Man hänvisar möjligtvis till samhällen och städer. Att man backar i fråga om den ståndpunkten tycker jag är bra. Ute på landsbygden kan vi behöva detta på ett helt annat sätt. Det är ledningar och annat som inte fungerar. Det är träd som faller. Och det blir strömavbrott på ett helt annat sätt. Det är självklart bra att ministern ser att landsbygden behöver detta. Men då kommer nästa steg. Vad har ministern gjort för att undanta landsbygden och dessa spisar, så att vi fortfarande kan använda dem och installera dem vidare i nästa generations hus? Vad gör ministern konkret för att se till att vi får fram dessa undantag? Jag tror i grund och botten att ministern ser det som rimligt att vi skulle kunna få fram någon form av undantag i denna del. Då vill jag höra: Hur tänker ministern jobba konkret för att faktiskt få fram några undantag? Denna debatt kommer ju inte att tystna, utan den kommer att fortsätta ända in i valrörelsen, med tanke på vad man gör i övrigt mot landsbygden. Jag har ett litet råd: Gör om och gör rätt, ministern!
Fru talman! Jag tycker ändå att det börjar närma sig en situation där det är ett lite mer sansat resonemang. Det har tidigare kanske varit väl högljutt, och missförstånd har dominerat. Förutom att vara tydlig vill jag säga: Jag är för att man eldar med ved och utnyttjar effektiva kaminer och också har det som en beredskap och säkerhet. Jag vill också säga att det inte pågår något korståg mot vedeldning i Sverige. Till exempel har kakelugnar varit helt undantagna. Det var en sak som Bohlin tog upp tidigare. Han tyckte att det var ett stort problem med kakelugnarna. Han tog med dem i detta. Det finns ingen sådan fråga. Kakelugnarna är inte med i denna fråga, utan det handlar om kaminerna och spisarna. När det gäller frågan om nyinstallation eller att byta ut gamla kan jag säga att det ofta går att renovera äldre spisar och kaminer och få dem mer effektiva. Jag håller inte alls med Jan Ericson om att det inte spelar någon roll på landsbygden om man eldar effektivt med ved eller inte. När min mormor var hemma på dagarna efter att hon hade mjölkat korna stod hon i köket och kunde hela tiden mata in pinnar i köksspisen. I dag har man sällan en husmor som har råd att mata in pinnar var tionde minut. Moderna vedspisar håller elden lite längre. De är mer effektiva. De ger mer värme. De funkar bättre att laga mat på. Det tycker jag inte är någonting som man ska nonchalera. Det är en bra sak. Ett skäl till att Boverket drog igång det här nu är att man både i Norge och Danmark har infört dessa regler från ekodesigndirektivet. Man upplevde att många av de gamla, dåliga kaminerna kom till Sverige och installerades här i stället. Det blir ju ganska problematiskt om vi i stället för att installera nya, effektiva och mindre hälsofarliga kaminer där de används mycket använder gamla dåliga från Norge. Jag håller inte riktigt med om att det där inte var ett problem, för nog fanns det ett problem i grunden. Jag tycker dock att det är rimligt - som det också är med de nya reglerna - att de befintliga kaminerna och spisarna får fortsätta användas så länge de fungerar. Därför är det också felaktigt att säga att de gamla kaminer som finns i hundratusental i stugor runt om i Sverige på något sätt skulle vara hotade. Så är det inte, utan de får fortsätta eldas så länge någon vill och kan. När man sedan byter ut sin kamin eller spis kan man byta mot en likvärdig, säger Boverket. Jag tycker att deras kommunikation i detta inte har varit så väldigt stark och tydlig. Den kritiken håller jag med om, och jag tror att det bästa vore om Boverket kom ut med nya, tydligare regler om vad som kommer att gälla även när man byter ut kaminer. Jag hoppas att vi med den här diskussionen kan lösa en del av de missförstånd som har uppstått på grund av en otydlighet från Boverket och också få ett slut på diskussionen om att vi vill få ett stopp för vedeldning i Sverige. Så är det inte, och så kommer det inte att vara i framtiden heller, hoppas jag.
Fru talman! Jag noterar att bostadsministern står här och sänder ut dimridåer när han säger att man minsann kan renovera en gammal spis så att den blir okej att använda. Det är ju inte alls fallet, eftersom hela den nya regleringen bygger på att spisen är typgodkänd. Men en gammal spis blir ju inte typgodkänd bara för att du renoverar den, även om den då skulle hålla samma prestanda som en ny spis. Det blir alltså i praktiken omöjligt att som privatperson installera en gammal spis enligt nyinstallationskraven, helt enkelt därför att du kan inte själv bevisa vilket förbränningsvärde kaminen eller spisen har med mindre än att du själv först installerar den och sedan genomför egna mätningar för att styrka ditt påstående. Detta blir i realiteten en omöjlighet, så jag skulle uppskatta om bostadsministern inte kom med den typen av vilseledande förklaringar. Jag noterar att bostadsministern försöker ha två positioner samtidigt. Å ena sidan säger han att befintliga kaminer inte påverkas, vilket är korrekt så länge den befintliga kaminen sitter installerad någonstans. Å andra sidan konstaterar Boverket också att det förekommer en omfattande handel av begagnade kaminer, något som blir omöjligt eftersom det inte går att sätta in gamla kaminer och vedspisar i hus som har en murstock men som saknar en spis eller en kamin, för Boverket skriver ju i sin rapport att då hamnar kraven på samma nivå som för nyinstallation. Det är vad Boverket själva skriver, och bostadsministern är den person i regeringen som har möjlighet att se till att detta ändras före den 1 juli.
Fru talman! Det kommer att vara möjligt att renovera gamla spisar. Boverket kommer att komma ut med tydligare regler. Det har varit en miss i kommunikationen, och jag tycker att det Boverket har skrivit har varit otydligt och delvis motsägande. Men det kommer att bli tydligare. Det är mitt svar. Det är rimligt att vi från politiskt håll tar ansvar för det och ser till att det inte behöver vara några missförstånd framöver. Jag tycker också att alla vi som deltar i den här debatten har ett visst ansvar att se till att vi inte lurar folk och inte driver missförstånd som vi vet är felaktiga. Därför vill jag avsluta den här debatten med att säga att det inte kommer att finnas någon anledning att vara orolig för att det inte ska gå att fortsätta elda med ved i Sverige. Under mina 30 år i Miljöpartiet har partiet aldrig tagit ett sådant beslut. Vi har aldrig drivit en sådan linje, och jag tror inte att vi kommer att göra det heller. Vi är tvärtom för att människor sköter om sin självförsörjning ute på landsbygden genom att använda och utnyttja lokala resurser så att hus och lokalsamhällen fungerar på ett så bra sätt som möjligt. Till alla människor runt om i Sverige: Fortsätt gärna att elda med ved, och gör det på ett effektivt sätt! Det går att elda på ett dåligt sätt också, men det går att lära sig på nätet hur man gör rätt.